Herr talman! Efter dessa långa inledande anföranden vore det frestande att bara hänvisa till utskottsmajoritetens utlåtande på de skilda punkterna. Här har emellertid sagts så mycket i väsentliga frågor att det finns anledning att redovisa hur utskottsmajoriteten har sett på dessa ting. Jag har ett intryck av att vår bostadspolitiska debatt alltmer tenderar att bli en debatt om detaljer och i mindre grad en debatt om principerna för vår bostadspolitik. Jag hyste i fjol, när jag hade tillfälle att redovisa utskottsmajoritetens synpunkter, den förhoppningen att oppositionen i högre grad skulle kunna skriva ihop sig till detta år. Det har i någon utsträckning besannats genom att vi i år har kommit ned till 20 reservationer mot 26 i fjol. Innan jag går in på delar av de olika reservationerna vill jag ta upp några allmänna reflexioner kring vår bostadspolitik. I den debatt som med ökad kraft pågår i vårt samhälle om jämlikhet intar en god bostad en central plats. Det är ingen överdrift att påstå — någon har sagt det förut i dag — att bostaden representerar ett av grundbehoven för alla människor. Därför tror jag också att det är nödvändigt att i ökad utsträckning marknadsföra värdet av en god bostad. En viktig förutsättning är då att man skall kunna marknadsföra en bostad till sådana kostnader att det är möjligt för alla medborgare att efterfråga de nyproducerade bostäderna. Efter att ha lyssnat på vad ledamöter från oppositionspartierna har sagt om kostnadsutvecklingen har jag fått ett intryck av att de anser att det endast är oppositionspartierna som är kostnadsmedvetna. Låt mig säga att det säkerligen från både utskottsmajoritetens och regeringens sida finns anledning till oro över kostnadsutvecklingen, vilket också har redovisats i skilda sammanhang. Vi vet att den kostnadsutveckling som bröts år 1968 tenderade att gå i mindre gynnsam riktning år 1969. På SABO:s kongress för en tid sedan om bostadskostnader och betalningsförmåga konstaterade ordföranden Albert Aronson: ”Vi tar språnget in i 1970-talet med byggkostnader som Ppekar uppåt.” Han exemplifierade det med de ökade materialoch transportkostnaderna, vilka hade stigit mer under 1969 än under något tidigare år på 1960-talet. Han nämnde också att detta självklart slår igenom på hyrorna för de nybyggda lägenheterna. Det är också riktigt, som inrikesministern sade vid samma tillfälle, att genomsnittskostnaden i en nybyggd standardbostad för en trebarnsfamilj inte ökat under 1960-talet, utan alltjämt ligger kvar på omkring 20 procent av inkomsten. Trots detta vet vi att det tyvärr är alltför många lågavlönade som inte har råd att avstå 20 procent av sin inkomst till bostaden. De kan helt enkelt inte klara det, och därför behövs det ytterligare stöd från samhället till dessa grupper. Den bristande förmågan hos vissa medborgargrupper att kunna betala de nya höga hyrorna har också lett fram till en betydande trångboddhet. Enligt 1965 års bostadsräkning var cirka 25 procent av alla hushåll trångbodda. Även om det därefter inträffat betydande förändringar och förbättringar på det området är det fortfarande alltför många människor som på grund av för låga inkomster tvingas bo trångt och därigenom inte kommer i åtnjutande av bostadstillläggen. Vidare har vi de ensamstående och familjer utan barn under 16 år som inte omfattas av de nuvarande bostadstilläggen. Därför har utskottet denna gång ställt sig bakom en socialdemokratisk motion, i vilken man önskar en kartläggning av de trångbodda hushållens situation. Låt mig här uttala förhoppningen att Kungl. Maj:t snarast skall föranstalta om en sådan kartlägg ning. Jag tror att den — som utskottet anfört — kan komma att ge möjligheter för en bättre kommunal planering på detta område. Det finns också anledning att understryka behovet av en bättre information om värdet och betydelsen av en bra bostad. Inrikesministern har på ett föredömligt sätt följt upp bostadsstyrelsens förslag på denna punkt vad gäller bostaden och bostadsmiljön. Detta måste hälsas med den allra största tillfredsställelse. De allmännyttiga bostadsföretagen går genom SABO i höst ut i en bred kampanj, som syftar till att marknadsföra den goda bostadens betydelse. Det behövs andra värderingar beträffande vårt boende. Jag har vid tidigare tillfällen i denna kammare i samband med bostadsdebatter tagit upp denna fråga och jämfört hur vi ser på bostadskostnaden i förhållande till kostnaden för vår käraste leksak, bilen, som vi ju praktiskt taget alla håller oss med. Det finns anledning att ånyo ta upp detta spörsmål. För en tid sedan redovisade nämligen tidningen Motor en bilkostnadskalkyl för 1970, som visar att man för en bil i 15 000-kronorsklassen har en årskostnad på ungefär samma nivå som för en modern trerummare. Jag tror därför att vi som sysslar med den bostadspolitiska verksamheten, både som beslutsfattare och ute på det praktiska fältet, måste ägna dessa frågor ökad uppmärksamhet. Bostadens betydelse måste prioriteras i förhållande till en rad andra ting som vi omger oss med. Hur lärorikt och nyttigt det än kan vara att resa utomlands kanske en gång per år, så tror jag att en bra bostad året runt är värdefullare. Någon har sagt att bostadsmedvetandet är ett långsiktigt mål, men jag tror att det är ett mål som vi måste sträva mot. Därmed skall jag övergå till att säga något om några av de reservationer som fogats till utskottsutlåtandet. Jag börjar med reservation nr 1, som rör bostadsbyggnadsplanen för nybyggnad. Märkligt nog har mittenpartierna denna gång inte kunnat ena sig om en gemensam skrivning. Här vill jag erinra om att 1969 års riksdag godtog principerna för bostadsbyggnadsplanens utformning, som innebar att det skulle bli en vägning mellan kraven på stabila och produktionsfrämjande betingelser för bostadsbyggandet och möjligheterna att anpassa investeringarna till konjunkturförändringarna. Utskottet kan därför inte finna att det nu är angeläget att höja den långsiktiga planeringsnivån på sätt som förordas av reservanterna. Det föreligger ännu alltför stor osäkerhet i planeringsunderlaget och därmed risk för felbedömningar, om ramarna för planperiodens tre sista år skulle omfatta hela landet, d.v.s. även andra orter än dem som är redovisade. Ramarna måste nog tills vidare gälla de orter där kravet på stabila produktionsbetingelser är klarast fastställt. Dessutom förväntar utskottet att Kungl. Maj:t om så erfordras tar hänsyn till de orter som inte kom i fråga vid ramfördelningen 1969. Beträffande frågan om småhusens andel, vilket herr Nils-Eric Gustafsson och jag tror även herr Per Jacobsson var inne på, föreligger inga skäl som motiverar en ändring av det beslut som föregående års riksdag fattade. Jag skall strax återkomma till frågan om småhusen och kostnaderna. Beträffande den regionala fördelningen föreligger en gemensam borgerlig reservation, där det hävdas att det skulle finnas risk för att vissa orter skulle bli helt utan tilldelning av bostadslån och att detta inte skulle stå i överensstämmelse med regionalpolitikens målsättning. Lika litet som i fjol har reservanterna kunnat peka på något enda exempel där en kommun vägrats kvottilldelning i samband med nylokalisering av företagsamhet. Min personliga erfarenhet är att både länsbostadsoch länsarbetsnämnder har samråd och mycket noga följer upp just behovet av bostäder i sådana sammanhang. Jag känner inte till någon ort, som inte fått den bostadstilldelning som erfordrats i samband med lokaliseringspolitiska insatser. Kan reservanterna åberopa något enda exempel, så är jag övertygad om att utskottet är berett att fästa Kungl. Maj:ts uppmärksamhet på detta. Jag är också övertygad om att inrikesministern är beredd tillmötesgå ett sådant krav. Liksom i fjol föreligger en gemensam borgerlig reservation i fråga om fördelning på hustyper. Det är samma motivering för reservationen som i fjol, att andelen småhus måste öka för att bättre svara mot konsumenternas faktiska efterfrågan. Då bör för det första konstateras att fördelningen på hustyper har överlämnats till kommunerna för avgörande. För det andra är detta en kostnadsfråga, som tyvärr omöjliggör för många människor att efterfråga småhus, hur angeläget det än vore. Av byggnadsrationaliseringsutredningens delbetänkande Rationellt småhusbyggande, som för närvarande remissbehandlas, framgår att kostnadsutvecklingen för de gruppbyggda småhusen varit ogynnsam. Mellan åren 1958 och 1966 ökade byggnadskostnaderna per kvadratmeter lägenhetsyta med 67 procent för småhusen mot 53 procent för flerfamiljshusen. Och då skall man hålla i minnet att trähusfabrikerna svarar för ungefär hälften av allt vårt småhusbyggande. Jag skulle tro att utvecklingen beträffande de styckebyggda småhusen är enahanda. Denna situation kan säkert, vilket herr Werner för övrigt var inne på, härledas ur att projektstorlekarna hela tiden varit för små. Utredningen konstaterar för övrigt att den genomsnittliga storleken för dessa projekt har varit mindre än 20 hus. Utredningen kommer också mycket riktigt fram till den slutsatsen, att denna uppsplittring på många och små projekt måste undvikas. Härvidlag måste kommunerna verka för en bättre samordning. Personligen tror jag att det måste Ang. anslag till bostadsbyggande m.m. åstadkommas en sanering i den rika flora av småhusfabriker som vi har i vårt land om man skall komma fram till en rimlig produktionskostnad. En utveckling mot detta — det vill jag gärna säga i kammaren — är den serietillverkning av småhus som BPA och Cellulosabolaget har startat tillsammans med Svenska riksbyggen i företaget Ådals-hus. Det är Europas förnämsta och modernaste småhusfabrik, helt datastyrd, där förädlingsgraden är så hög att husen skall vara inflyttningsklara två veckor efter leveransen. Det förefaller som om man med detta system har möjlighet att åstadkomma en produkt till en låg totalkostnad. Det är säkert den enda väg man kan gå om småhusens andel i vår bostadsproduktion skall kunna öka i snabbare takt än tidigare. Vi måste dock hålla i minnet att andelen småhus steg från 28 procent år 1968 till 32 procent år 1969. Mot den här bakgrunden har utskottsmajoriteten bedömt att något skäl inte föreligger för ett uttalande från riksdagen i denna fråga. Beträffande konkurrensförutsättningarna föreligger också en gemensam borgerlig reservation, vari man önskar en parlamentariskt sammansatt utredning. Till detta är bara att säga, att inrikesministern tillkännagivit att han tillsatt en särskild sakkunnig för att utreda konkurrensförutsättningarna inom bostadsbyggandet. Vidare pågår en utredning med särskild tonvikt på byggmaterialindustrins produktivitetsoch prisutveckling av en arbetsgrupp inom Kungl. Maj:ts kansli. Utskottsmajoriteten finner det inte motiverat att i detta läge vidta några ytterligare åtgärder. I ett antal reservationer tas som vanligt upp frågor angående bostadsfinansieringen. Jag skall bara helt kort säga att när det gäller en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet, vilket herr Werner uppehöll sig vid en stund, har utskottsmajoriteten lika litet nu som vid de senaste tre riksdagarna fun nit skäl att avstå från en sådan åtgärd. Man måste ha möjlighet till en statlig totalfinansiering i den händelse den nu gällande överenskommelsen med kreditgivarna inte skulle komma att fungera på ett tillfredsställande sätt. När det gäller de moderatas reservation om krav på avveckling av paritetslånen delar utskottsmajoriteten helt departementschefens synpunkt att de hittillsvarande erfarenheterna inte ger underlag för att nu överge de grundläggande principerna för bostadsfinansieringen. Jag kan ändå inte tro att herr Kaijser menade att man skulle återinföra de generella subventionerna. Paritetslånesystemet har ju ändock införts för att i dagsläget möjliggöra för människor med lägre inkomster att efterfråga de nya bostäderna. Dessutom är, vilket inrikesministern har sagt, paritetslånesystemet föremål för översyn av särskild sakkunnig. Beträffande beräkning av låneunderlag och de övre lånegränserna har ingenting nytt framkommit i reservationerna som ger riksdagen anledning till något särskilt uttalande. Det bör också här liksom tidigare erinras om den fortlöpande kontroll beträffande metoderna för beräkning av låneunderlag, pantvärde och produktionskostnad som bostadsstyrelsen svarar för.

När det gäller förbättringslån och invalidbostadsbidrag föreligger två reservationer, en av centerpartiet och en gemensam borgerlig reservation. I fråga om dessa reservationer har utskottsmajoriteten inte funnit skäl att nu generellt vidga förbättringslåneformen till att omfatta de grupper som tidigare undantagits från denna låneform. I fråga om en höjning av inkomstgränsen från 7 000 till 8 000 kronor har majoriteten med hänsyn till att riksdagen så sent som den 1 juli 1969 beslutat en höjning av inkomstgränsen inte funnit anledning till ändring. Låt mig också på denna punkt med anledning av vad herr Nils-Eric Gustafsson i detta sammanhang anförde säga att stödet till låginkomsttagarna bör lämnas via andra former och inte via förbättringslåneverksamheten. Jag tror att det är en princip som håller. På en punkt föreligger i år en ny reservation som avgivits av representanter för moderata samlingspartiet. Den gäller utskottsmajoritetens ställningstagande till ett motionspar i vilket frågan om en Översyn av anvisningsnormerna för den kommunala bostadsförmedlingsverksamheten tagits upp. Motionärerna har nämligen ansett att det bör föreligga möjligheter att återkräva statligt bostadslån av låntagare som utan skälig anledning vägrar acceptera av den kommunala förmediingen anvisad bostadssökande. Utskottsmajoriteten har för att tillgodose önskemålet att i möjligaste mån undvika social skiktning i bostadsområden ansett det vara motiverat med en översyn av de normkrav som staten bör kunna ställa som villkor för bostadslån. Representanterna för moderata samlingspartiet i utskottet har ansett detta vara principiellt betänkligt och menat att det skulle innebära ett införande av nya tvångsåtgärder. Utskottsmajoriteten har rakt motsatt uppfattning i denna fråga. Låt mig sedan, herr talman, ägna några ord åt den reservation som herr Gustafsson för övrigt berörde en smula, nämligen moderata samlingspartiets reservation nr 20 beträffande lånefonden för kommunala markförvärv. När reservanterna hävdar att det statliga stödet till kommunernas markförvärv bör upphöra och att ytterligare anslag inte bör anvisas innebär detta ett vaktslående kring det enskilda ägandet som enbart kommer att gynna en ohämmad markspekulation. Och vad värre är: det påstås dessutom i reservationen att ett kommunalt markmonopol skulle stå i strid med konsumenternas intresse av goda och billiga bostäder. Den verkliga sanningen är ju den rakt motsatta. Den enda garantin för att hela vårt samhällsbyggande skall kunna ske till rimliga kostnader är att kommunerna äger all mark som krävs för bostäder och annat samhällsbyggande. Detta blir alltmera angeläget under 1970-talet, när våra resurser för bostadsbyggande och annan kommunal service i ökad utsträckning måste gälla sanering av äldre stadskärnor, inte minst i våra äldre städer. Det är inför detta som våra kommuners aktionsmöjligheter måste kraftigt förstärkas. Jag vill gärna rekommendera till läsning det förnämliga program som Svenska riksbyggen utarbetat för 1970-talets bostadspolitik. Programkommittén har letts av förre inrikesministern Rune Johansson. Avsnittet om markpolitiken belyser vilka fördelar den kommunägda marken ger. Först då får det kommunala planmonopolet en reell innebörd. Kommunerna kommer att behärska tidsschemat för samhällsbyggandet, och endast kommunerna kan tillgodogöra sig den markvärdestegring som uppkommer till följd av samhällets utbyggnad. Vi vet i dag att även i mycket små städer har priset på centralt belägna saneringsfastigheter stigit så kraftigt i höjden att här måste verkligen samhället skaffa sig ökade resurser för att bemästra situationen. Den av Riksbyggen föreslagna särskilda saneringsfonden utgör i sammanhanget ett mycket intressant uppslag. Vill man sedan, herr Kaijser, söka exempel på vad en ohämmad utveckling på detta område kan leda till, så skulle jag faktiskt vilja rekommendera en artikel som var införd i Dagens Nyheter den 11 februari i år, där mark spekulationen i England och i synnerhet i London belyses. Artikelförfattaren konstaterar: ”Väldiga förmögenheter har skapats ur intet genom den explosiva efterfrågan i storstäderna på kontorsoch affärslokaler. Varken hander eller industri kan mäta sig med markspekulation när det gäller snabba, stora och säkra vinster.” Vi är på god väg mot en sådan utveckling även i vårt land. är det detta man på moderat håll betraktar såsom ett allmänt konsumentintresse? Jag vill klart säga, att om vi anser att samhället skall bära ansvaret för att tillförsäkra alla medborgare rätten till en god bostad på rimliga villkor, då måste också samhället få de resurser som erfordras för att uppfylla detta ansvar. Med detta ber jag, herr talman, att på alla punkter få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Högström började sitt anförande i — jag vet inte vad det heter på musikspråk — pianissimo, kanske. Det var mycket fint och vackert. Han gjorde några allmänna reflexioner om bostadsfrågans betydelse i samhället. Jag fattade det så att han på den punkten helt var av den mening som jag har givit uttryck för. Jag känner därför inte något behov att att polemisera på detta avsnitt. Herr Högström nämnde bilproblemet, som jag har vågat ta upp i årets debatt. Det gläder mig verkligen. Han berörde även utlandsresorna, som jag har en viss önskan att på något vis försöka komma åt med en beskattning. Det fanns dock en liten inkonsekvens i herr Högströms anförande mellan inledningen och avslutningen. Om jag hörde rätt påpekade han i inledningen att oppositionspartierna plötsligt hade blivit så förfärligt kostnadsmedvetna. Vi hade talat om de höga bostadskostnaderna. När herr Högström sedan i slutet av sitt anförande skulle argumentera för att man inte skall driva fram ett ökat småhusbyggande, kom han i allra högsta grad in på kostnadsfrågan. Det tycker jag liksom inte går ihop. Sedan uttryckte herr Högström sin förvåning. Han sade t.o.m. att det var märkligt att mittenpartierna inte hade kunnat skriva ihop sig i reservationen 1. Ja, det kanske ser litet märkligt ut, men jag kan tyvärr inte hjälpa herr Högström att reda ut hur det förhåller sig, möjligen kan jag påpeka att det är fråga om två självständiga partier. Herr Högströms anförande andades stor förtröstan och tillit till Kungl. Maj:t, i synnerhet till inrikesministern som sitter med oss här. Det är ju bra att det finns en förväntan och en tro på att saker och ting kan klaras av Kungl. Maj:t. Från oppositionspartierna har vi emellertid den meningen att vi nog vill ge Kungl. Maj:t små råd, vilket herr Högström i egenskap av utskottets talesman inte gärna vill vara med om.

Så till min gamla käpphäst förbättringslånen och jämlikheten. Vi har haft en jämlikhetsdebatt i det här landet under ganska lång tid. Nu säger herr Högström att de problem som jag har talat om absolut inte skall lösas via förbättringslån utan på annat sätt. Herr Högström utvecklade inte närmare vilka andra sätt han tänkte sig. Från centerpartiets sida anser vi att man i den strävan som vi trodde att alla var besjälade av, nämligen att uppnå en större jämlikhet i samhället, också borde kunna såsom ett moment ta med den här låneformen, som ju ändå fanns för inte så förfärligt många år sedan.

Jag tycker inte att herr Högström har kunnat belägga det. Jag vidhåller mina yrkanden.

Herr talman! Herr Högströms anförande utgjorde på sitt sätt en illustration till den relativa samstämmighet som vi väl ändå kan konstatera i bostadsdebatten numera. Han tycktes också vara medveten om den oroande kostnadsutveckling som för närvarande sker och som innebär, såvitt jag förstår, att en relativt sett allt större del av den totala inkomsten behöver användas för att tillgodose bostadsbehovet. I övrigt gjorde herr Högström mest marginalanmärkningar till de reservationer som avgivits, men ett par punkter behandlade han litet mera utförligt. I fråga om planeringen, bostadsbyggandets omfattning och fördelning menade han att våra reservationer inte är påkallade och inte motsvarar den verklighet som i det avseendet omger oss.

På grund av den låga programnivån blir det endast 45 kommunblock, utöver storstadsområdena, som får del av dessa ramar. Vi anser att den garanterade programnivån är alltför låg och att flera kommuner bör få långsiktiga rambesked och därigenom ett längre och säkrare planeringsperspektiv. I detta sammanhang har vi också velat framhålla att det enligt vår mening inte finns någon anledning att bibehålla en särskild ram för bostadsbyggande utan statliga lån, som ju nu fördelas av arbetsmarknadsmyndigheterna genom särskilda igångsättningstillstånd. Vi förordar att den särskilda ramen för det privatfinansierade bostadsbyggandet skall avskaffas. Vid sådant förhållande ankommer det på kommun att turordna de projekt som skall inrymmas i kommunens ram. Kommunerna får på det sättet möjlighet att styra bostadsproduktionens inriktning på ett sådant sätt att olika befolkningsgrupper på bästa sätt kan tillgodoses. Herr Högström var också inne på en annan sak, nämligen konkurrensförutsättningarna. I den frågan kan ju sägas mycket, både beträffande de olika formerna för anbudsförfarande och beträffande de olika konkurrensbegränsande möjligheter som visat sig föreligga. Det finns många sätt på vilka konkurrensen kan begränsas. Man kan tänka sig att det uppstår en viss konkurrensbegränsning, även om kommunerna begagnar sig av eget markinnehav till förmån för egna eller andra byggföretag.

Vi är inom folkpartiet tillfredsställda över att en utredning har satts i gång angående konkurrensfrågorna på bostadsområdet, men vi vidhåller vårt tidigare yrkande om att denna utredning bör utökas och få en parlamentarisk förankring, en parlamentarisk sammansättning. Vi anser att direktiven kanske borde utvidgas till att omfatta även andra ämnesområden, som bör undersökas sedan konkurrensförhållandena behandlats. Det var väl framför allt dessa frågor som herr Högström behandlade och som berör våra reservationer. Jag vill betona att vi från folkpartiets sida finner dessa problem väsentliga och att vi därför genom dessa reservationer vill markera särskild vikt vid dessa avsnitt av bostadsproblemet.

Herr talman! Även i år har det varit mycket trevligt att lyssna till herr Högström såsom utskottets talesman i debatten om bostäderna. Vi har givetvis skilda uppfattningar på vissa punkter. Herr Högström talade särskilt om våra reservationer 19 och 20. Herr Högström sade att reservationen 19 är ny, och han tillade sedan att en motion hade föranlett den reservationen. Också motionen är ny. När vi intagit denna ståndpunkt har vi byggt på en uppgift i ett uttalande av departementschefen i proposition nr 100 år 1967. Där påpekade han att just uppsägning av lånet inte borde vara en påföljd. På sidan 254 i den propositionen heter det: ”Om låntagaren-byggherren underlåter att lämna lediga bostäder till kommunens bostadsförmedling, bör påföljden inte bli att lånet sägs upp, eftersom en sådan åtgärd drabbar de boende. Som utredningen framhåller äventyrar emellertid en illojal byggherre sina möjligheter att få framtida låneansökningar tillstyrkta av kommunen.

Reservationen 20 bygger på ideologiskt skilda uppfattningar om dessa frågor. Vi anser att det inte är nödvändigt att kommunen äger all mark. Vi anser att det också skall finnas möjlighet till enskilt byggande inom kommunen. Vi vill ingalunda bestrida att tomträttsinstitutet kan ha stor betydelse i vissa fall, särskilt när stora saneringar skall göras, men vi tycker inte att det skall vara nödvändigt att sikta på det. Enligt vår uppfattning skall kommunen kunna sälja tomt med äganderätt till sådana som vill bygga. På så sätt behöver kommunerna inte ligga ute med det stora kapital de kanske fått erlägga för marken. Det är den principen som ligger bakom vårt ställningstagande. Man kan kanske också hävda att kommunerna understundom tar mycket höga tomträttsavgälder, som väl kan jämföras med kostnaderna för mark som enskilda kan ha skaffat sig. Då är det det allmänna som utnyttjar tomtvinsten. Det må vara hänt. Det kan kanske vara riktigt, men det kan ibland vara högst betydande summor som kommunerna utnyttjar. Herr talman! Jag vidhåller mina yrkanden om reservationerna.
Herr talman! Bara ett par ord! Herr Gustafsson säger att det skulle vara en inkonsekvens i mitt resonemang om den allmänna kostnadsutvecklingen när det gäller småhusen. Problemet är ju att småhusen i dag är för dyra. Jag pekade i mitt anförande på skälen för detta — att vi har en för splittrad produktion och att det inte är möjligt att inom den produktionsformen nå en produktion till lågt pris. Jag vill ännu en gång åberopa inrikesministern, även med risk att herr Gustafsson uppfattar det som en allde les extra tillit till inrikesministern. Han har i årets proposition redovisat ett förslag som kommer att innebära att den begränsning i yta nedåt för småhusen som finns i de nuvarande lånebestämmelserna tas bort den 1 juli i år. Det kommer att underlätta för många, som inte har behov av en stor yta, att få småhus statligt belånade. Beträffande den garanterade bostadskvoten till de orter som inte kommer i fråga sade jag i fjolårets bostadsdebatt att samarbetsnämnderna ganska väl och noga följer upp de lokala behov som finns vid fördelningen av bostäder. Herr Gustafsson vill att jag skall förklara vad jag avsåg med att man inte skulle utöka de nuvarande förbättringslånen till andra grupper än pensionärer och handikappade. Jag har den bestämda meningen att kostnadsproblemet för andra grupper med låga inkomster måste lösas på andra vägar. Jag tror inte att man skall koppla samman dessa olika stödformer. Det sades, kanske litet mera skämtsamt, att jag skulle ha påstått att de reservationer som avlämnats av de borgerliga skulle vara till skada för vårt land. Det vore väl ändå att ta till litet för mycket. Men jag tycker alltjämt att man skulle ha kunnat vara mera överens i reservationerna. Det är alltför mycket av detaljer som man sysslat med. Herr Jacobsson berörde redan i sitt inledningsanförande frågan om upphandlingsformerna, och han konstaterade att det var bristande konkurrens. Jag ifrågasätter — det är en personlig deklaration — om vi på sikt kan upprätthålla det nuvarande entreprenadförfarandet. Jag är inte så helt övertygad om att det är den bästa formen av konkurrens. Jag tror att det finns andra vägar att lösa problemet beträffande upphandlingen än enbart entreprenadförfarandet. Herr Kaijser hänvisar till uttalandet i proposition nr 100 av dåvarande inrikesministern om bostadsförmedlingarnas fria ställning i detta avseende. Det finns ingenting som i och för sig förändrar den principen i det yrkande från motionärerna som utskottet har ställt sig bakom. När man nu har kunnat påtala former för uttagning av hyresgäster som klart diskriminerar vissa grupper, är det angeläget att man ser över dessa normer. Det är ingenting annat vi vill i det sammanhanget, och vad vi framhåller står inte i motsättning till vad inrikesministern den gången skrev. Herr talman! Herr Kaijser påstår att det kommunala markinnehavet också skulle kunna leda till ökade markkostnader. I så fall är de ytterligt begränsade, och som herr Kaijser själv slog fast är det då fråga om pengar som det allmänna förvaltar.
Herr talman! Jag är inte säker på att kommunalmännen ute i landet är helt beredda att acceptera herr Högströms uttalande här att det egentligen är en fördel att inte ha fått en bestämd kvot. Jag tror inte heller att det är en fördel. Sedan skulle jag bara helt kort vilja fråga vad det är som gör att herr Högström vill för handikappade och andra lösa vissa jämlikhetsproblem via bostadspolitiken genom förbättringslån. Vad är det som skiljer dessa grupper ifrån andra låginkomsttagare och som herr Högström alltså inte vill hjälpa på det här sättet? Det skulle vara bra att få en klar bild av skillnaden.

Herr talman! Jag ber att i detta sammanhang få avge ett svar på en interpellation av herr Axel Kristiansson angående systemet för fördelning av ramar för beslut om bostadslån.

Det av 1969 års riksdag beslutade nya systemet för fastställande och fördelning av bostadsbyggnadsplanerna innebär i korthet följande. Riksdagen fastställer årligen bostadsbyggnadsplan för löpande kalenderår och de närmast följande fyra åren. Planerna för löpande kalenderår och året därefter omfattar dels det antal lägenheter för vilka statliga bostadslån kan beviljas, dels det antal lägenheter som kan komma att sättas i gång utan statliga lån. Planerna för åren 3, 4 och 5 i planperioden omfattar enbart bostadsbyggande med statliga lån och har formen av garanterade program. Beträffande det tredje året bestäms också en projektreserv. Bostadsbyggnadsplanerna för det löpande kalenderåret och följande år avser hela riket. Planerna för åren 3—5 avser enbart orter och regioner med klart expansivt näringsliv och långsiktigt positiv befolkningsutveckling. Det nya systemet syftar till en långsiktig planering av bostadsbyggandet med bibehållen flexibilitet gentemot mera konjunkturberoende sektorer inom samhällsekonomin. Vidare innefattar planeringen en beredskap så att bostadsbyggandet kan öka i den omfattning som resurserna medger. Det nya ramfördelningssystemet ledde till att bostadsstyrelsen måste ändra rutinerna för fördelningsarbetet. Sty relsen har centralt gjort fördelningen på kommunblock åren 1971—1973, ett arbete som tidigare utfördes av länsbostadsnämnderna. Den centrala fördelningen liksom övergången till fördelning i kvadratmeter våningsyta i stället för i lägenheter har krävt ett omfattande utredningsarbete. Beskeden från bostadsstyrelsen kom därför att lämnas något senare hösten 1969 än hösten 1968. Någon motsvarande försening i fråga om fördelningen i år av bostadsbyggnadsplanen för år 1971 och av de garanterade programmen för åren 1972—1974 behöver enligt bostadsstyrelsens bedömning inte uppkomma. Enligt min mening ger bostadsbyggnadsplaneringen i sin nuvarande uppläggning goda förutsättningar för den rationalitet och flexibilitet i bostadsbyggandet som är dess syfte. Jag är inte främmande för att förbättringar i planeringsförutsättningarna kan behövas i vissa kommuner som nu får besked endast för en tvåårsperiod. I det utlåtande av statsutskottet som nu behandlas förordas också att i sådana kommuner besked skall kunna lämnas avseende konkreta projekt för det tredje året. Härigenom bör kravet på stabila produktionsbetingelser kunna tillgodoses på ett sätt som medverkar till att kompensera den förkortning av planeringsperioden som det nya systemet onekligen innebär för nyssnämnda kommuner. Det nya planeringssystemet har varit i funktion endast en kort tid. Bostadsstyrelsen kommer att redovisa erfarenheterna av systemet. På grundval härav får övervägas om ytterligare ändringar i systemet kan behöva göras. Herr talman! Jag vill också anföra några synpunkter i anslutning till den debatt som ägt rum här. Jag har med stort intresse lyssnat till samtliga talare, men jag tror att det egentligen endast är herr Kaijser som försökt ställa in bostadsbyggandet i ett större perspektiv och såg på återverkningarna i samhället i övrigt. Personligen tyckte jag att det var en något för pessimistisk beskrivning. Den var alltför schematisk, men uppenbart är att vi har att bedöma bostadsbyggandet i ett samhälle som ständigt befinner sig i förändring. När herr Kaijser säger att vi inte kan bygga bort bostadskön, så har jag hört det påståendet också i andra kammaren i dag. Jag vet inte vad man menar då man säger att det inte är den metoden vi skall använda när det gäller att försöka få bort bostadsbristen, ty det finns väl ingen annan väg att gå än att producera mer och mer bostäder. Man skulle naturligtvis kunna säga att vi i dagens samhälle ännu inte lyckats producera bort t.ex. bilbristen, att vi inte lyckat producera bort de brister som finns på vissa andra områden, inom kulturlivet o.s.v. Ja, nästan överallt kvarstår väl uppgifter för oss. Men uppenbart är att vi i dag nått fram till ett läge där vi bättre kan tillgodose bostadsefterfrågan än vad vi kunde ännu för några år sedan. Att vi bör ha stora utsikter att inom ett antal år kunna bjuda människorna ännu större valmöjligheter i fråga om bostad än de har i dag är också uppenbart. Men när det gäller valmöjligheter menar jag, herr Kaijser, att man inte kan räkna med det gamla bostadsbestånd som är avsides beläget såsom en verklig tillgång när man skall försöka tillfredsställa människornas önskningar. Jag har nämligen alltför många gånger som ett argument av representanter för kommuner hört, att nu har vi fått en industri till vår ort, och nu behöver vi också bostäder här. Då har jag sagt, att jag har levt i föreställningen att de som bor på någon mils avstånd från orten skulle kunna pendla till och från sin arbetsplats. Det har ofta varit ett motiv för en lokalisering att det skulle vara möjligt att tillgodogöra sig det bostadsbestånd som finns inom regionen. Men det händer ofta att sedan man väl fått önskemålet om en lokalisering förverkligat så reser man helt andra önskemål i fråga om bostäder. Då säger man kanske att om man får bygga bostäder på orten kan de anställda få bättre kontakt med sin arbetsplats, med samhällets serviceanordningar 0O.s.v. Det är önskemål som självfallet inte utan vidare kan avvisas. Därför anser jag att herr Kaijser var något för onyanserad i sin bedömning av de uttalanden som <:bostadsstyrelsen har gjort. Bostadsstyrelsen har ju nu gjort beräkningar om det framtida bostadsbehovet. Utredningen är inte publicerad ännu, men vi har i tidningarna läst vissa antydningar om dess innehåll. Sedan vi fått detta material kan vi fortsätta denna diskussion. Jag har anledning att upprepa här vad jag sagt i medkammaren, nämligen att det är min avsikt att detta material skall överlämnas till en parlamentariskt sammansatt kommitté, som skall få i uppgift att bedöma vilken omfattning vårt bostadsbyggande skall ha i det längre perspektivet. I den bedömningen kan naturligtvis de synpunkter som herr Kaijser i dag har anfört komma med. Jag vill inte utan vidare säga att bostadsstyrelsen på alla punkter kanske gjort de helt riktiga bedömningarna, men jag tror att de är riktiga så till vida att vi i framtiden blir tvungna att ägna ett större intresse åt att komma till rätta även med de dåliga bostadsmiljöerna. Vi måste säkerligen satsa mer på saneringsarbete, och jag är tämligen Öövertygad om att detta tillsammans med den nödvändiga nyproduktionen ger oss anledning att hålla byggresurserna intakta. Jag skall emellertid inte nu ytterligare kommentera denna sida av saken, även om det här kunde finnas anledning att ta upp många fler faktorer som påverkar de anspråk som ställs på boendet. Herr Kaijser pekade på sambandet mellan bostadsbyggande, arbetsmark Ang. anslag till bostadsbyggande m.m. nad och lokaliseringspolitik. Jag vill då understryka att även invandringen är en faktor som påverkar bostadsförsörjningen. Jag har på sistone haft anledning att fästa uppmärksamheten på att industrins stora efterfrågan på arbetskraft i dag vållar svårigheter att lösa bostadsfrågan. Vi är överens om att försöka anpassa byggandet till både industrins och samhällets behov. Men det blir stört omöjligt för kommunalmännen att planera på ett riktigt sätt om de ställs inför uppgiften att på mycket kort tid skaffa bostäder för kanske hundratals och i vissa fall tusentals medborgare från andra länder. Dessa utgör naturligtvis ett betydande tillskott för industrins och den övriga arbetsmarknadens del men ställer oss samtidigt inför betydande svårigheter när det gäller bostadsanskaffning. Redan av det skälet finns det anledning att ägna större intresse åt möjligheterna att söka ta till vara de arbetskraftsresurser som finns inom vårt eget land i form av t.ex. kvinnor som kan intresseras för att gå ut på arbetsmarknaden och ett bättre tillvaratagande av den äldre arbetskraften. Vi får inte heller glömma bort de människor som vi stämplar som handikappade och ställer vid sidan om arbetsmarknaden. Det finns anledning att bättre än hittills överväga hur vi skall ta till vara denna arbetskraft. Om vi agerar på dessa områden kan vi också medverka till att lätta situationen på bostadsmarknaden. Jag nöjer mig med dessa exempel för att beskriva nödvändigheten av att vi ser på dessa frågor i ett sammanhang. När man diskuterar bostadsbyggandet är det därför inte möjligt att rycka ut det som ett område där man kan låta fantasin spela fritt. Representanterna för centerpartiet och folkpartiet har inte framträtt tillsammans när det gäller vissa frågor om bostadsbyggandet. Centerpartiets talesman kunde inte ge någon förklaring till det förhållandet. Det var pre Ang. anslag till bostadsbyggande m.m. cis som om någonting utifrån hade gripit in och stört det goda samarbetet. Han avstod från att ge en förklaring till att det inte hade varit möjligt att gå fram med gemensamma reservationer och ställningstaganden. En sak har de båda partierna dock gemensamt, nämligen inställningen till småhusbyggandet, även om man i ena fallet talar om friliggande och i andra fallet om styckeproducerade hus. Man menar att sådana skulle få byggas fritt. Vad är det för slags funderingar? Uppstår inte samma problem oavsett om vi bygger flerfamiljshus eller småhus? I båda fallen behövs material och arbetskraft, och i båda fallen ställer det anspråk på vår ekonomi. Man diskuterar precis som om det funnes en möjlighet att gå vid sidan om de problem som vi annars känner att vi måste avväga och bedöma, nämligen hur mycket vi totalt kan producera. Man agerar som om man här hade upptäckt något underbart — att uppförandet av fabrikstillverkade hus skulle kunna släppas fritt vid sidan av alla kvoter. Jag anser det vara alltför lättsinnigt att resonera på det sättet. Det är mycket möjligt att man från både folkpartiet och centerpartiet tror sig kunna gå ut i bygderna och säga: Om riksdagen följt vår reservation, så skulle ni kunnat få bygga hur mycket som helst, bara ni höll er till småhus. Jag kan inte finna någon logik i det resonemanget, för även flerfamiljshus kan ju produceras med förfabricerade element. Jag kan inte anse att det är några principiella skillnader mellan dessa båda kategorier av bostadshus. Jag hoppas att man framdeles kommer ifrån detta tänkande, ty husens framställningssätt är tämligen ovidkommande vid bedömningen av bostadsbyggandet i detta sammanhang. Jag kanske kunde nöja mig med dessa allmänna reflexioner, eftersom herr Högström bemött en del av de påståenden som skulle kunna tarva en kommentar. För att undvika missförstånd bör jag kanske dock säga några ord till herr Werner. Jag tror säkert att utskotismajoriteten och herr Högström har samma uppfattning som jag, även om herr Högström inte sade någonting på denna punkt. Jag vill dock säga att herr Werner kanske missförstått utskottets hållning till de byggherrar som sedan de väl beviljats statliga lån avstår från dem och föredrar att privatfinansiera husen och ta ut högre hyror. Jag tror inte att det är den konkreta situationen utskottet haft att bedöma, utan såvitt jag förstår var utgångspunkten en helt annan. Jag reagerar lika starkt som herr Werner emot att sådant förekommer.

Det förvånar mig verkligen att sådant kan förekomma bland ansvariga byggare. Det kan absolut inte tolereras i längden att en så viktig sak som bostaden och hyran för densamma får bli föremål för sådant godtycke från en enskild människas sida. Jag har sett liknande saker när det gällt behandlingen av låneärenden, där byggherren ibland gjort gällande att om inte bostadsstyrelsen godtar den kostnad som byggherren funnit rimlig, skulle han i stället privatfinansiera huset. Jag anser att det är ett alldeles för sent stadium att då låta byggherrarna agera godtyckligt. Jag vill gärna ha sagt att jag reagerar lika kraftigt som herr Werner mot att sådant skall få förekomma, Jag hoppas att de ansvariga inom den sektor det gäller vill medverka till att sådant kan undvikas. Det måste ju verka oerhört nedsättande för den enskilda byggnadsverksamheten. Om den skall fortsätta att arbeta får den avstå från sådana manövrer. Jag ville, herr talman, med hänsyn till att herr Werner pekat på dessa förhållanden ge till känna en klar mening på denna punkt.

Herr talman! Jag ber att först till statsrådet uttala ett tack för svaret på min interpellation. Jag ställde i interpellationen vissa frågor i anslutning till det system som föregående års riksdag beslutade och som från och med i år har praktiserats beträffande fördelningen av ramarna för beslut om bostadslån. Jag gjorde det därför att den politik som förs är av stor betydelse då det gäller lokalisering inte bara av bostäder utan också av människor och företagsamhet. Jag har den principiella inställningen att man med bostadspolitiken inte skall styra lokaliseringen utan så långt detta är möjligt nollställa de olika bygderna, så att de har samma uitgångsläge. Jag vill gärna ställa en konkret fråga till statsrådet Holmqvist: Instämmer statsrådet i min uppfattning, eller anser statsrådet att man skall styra utvecklingen med bostadspolitiken? En helt annan sak är att följa upp den utveckling som pågår. Det nya system som har praktiserats under detta år har givits en oberättigat positiv rubricering. Man kallar det i dagligt tal för prioritering av expansiva orter för att möjliggöra bättre planering av byggnationen. Utifrån dess praktiska konsekvenser, dess verkan och innebörd anser jag att detta är fel. Den riktiga rubriceringen vore i stället: diskriminering av vissa orter! Det är nämligen här egentligen inte fråga om prioritering av vissa orter utan om en diskriminering, vilket är en väsentligt allvarligare sak.

Utgångsläget ligger i den = bostadspolitiska målsättningen. Med kännedom om att orten betecknas som expansiv och med kännedom om att expansivitet prioriteras, vet man att man får bygga. Man behöver inte ha svart på vitt på detta. Planeringen sker i alla fall, oavsett om man får besked, i varje fall till den nivå man får besked om och sannolikt med en viss marginal därutöver. Vad som är väsentligt är att i de orter där ovisshet råder få veta om man får bygga. Herr statsrådet började sitt svar med att referera vad beslutet innebär, och det känner man till, i varje fall på de orter där man inte har kommit med på listan med de 45 expansiva zonerna. Det finns en passus på första sidan av svaret, som jag emellertid ifrågasätter riktigheten av. Där står: ”Bostadsbyggnadsplanerna för det löpande kalenderåret och följande år avser hela riket.” Det löpande kalenderåret måste rimligen vara 1970, och det närnäst följande året måste rimligen vara 1971. Jag vill fråga inrikesministern, hur mycket man i dag vet i hela riket om vad man får bygga under 1971. Beträffande de orter som inte var med på förteckningen är det sagt att beskedet skall ges i juni månad. Men sannolikt kommer icke detta besked ut till kommunerna förrän i slutet av tredje kvartalet, kanhända under det sista kvartalet med hänsyn till att det under den aktuella tiden råder semesterförhållanden, varför <dessa ärenden får ligga obehandlade. Sedan skall detta ut via samarbetsnämnderna och till delkommuner i de fall där det inte genomförts kommunsammanslagning. I vilket fall som helst vet man ingenting i stort sett förrän under det sista kvartalet om vad man skall bygga under 1971. Jag har frågat inrikesministern, om han avser att i fortsättningen tillämpa detta system. Jag behöver inte på nytt ställa frågan, eftersom det av propositionen i och för sig framgår att så skall ske. Men inrikesministern ger här en liten strimma av hopp, ty han anför i propositionen att i fortsättningen skall i någon mån kommuner utanför den klart expansiva kretsen också kunna få ett förhandsbesked. Vidare säger han att en viss mindre del skall avsättas för fördelning på kommuner utanför den klart expansiva kretsen, vilka dock kan visa på ett konkret planerat och godtagbart byggnadsprogram som täcker även detta tredje år. Under denna förutsättning är det kanske inte så många kommuner som kommer i åtnjutande därav. Jag tycker rimligen att det bör ha sagts: ”Under förutsättning att man kan prestera ett godtagbart byggnadsprogram.” I så fall skulle ju kommunerna ha två år på sig att prestera ett program, och då skulle det bli möjligt för kommunerna att så att säga utnyttja programmet. Men nu är det sagt: ”Under förutsättning att man kan prestera programmet på förhand” — och det är en väsentlig skillnad. Det är alltså inte så mycket att hoppas på härvidlag. Den stora frågan gäller emellertid behovet av planering på de små respektive de stora orterna, och det var detta som min tredje fråga var konkret inriktad på. Jag frågade statsrådet, om han ansåg att de mindre orterna kunde tillfredsställande planera sitt byggande med hänsyn till det korta varsel som nu tillämpas. Jag har redan sagt att dessa små kommuner får besked om vad de skall bygga 1971 med ungefär tre månaders varsel. Den konkreta frågan är då, om inrikesministern menar att det är en tillräckligt lång tid för att planera. Jag tycker att det är en orimligt kort tid, så mycket mer som man här lever i ovisshet och som man här inte kan göra på det sätt som kan ske i den stora expansiva kommunen, nämligen planera då man vet att man under alla förhållanden får bygga. Denna ovisshet leder ju till att man inte alltid kan vara beredd att omedelbart sätta i gång byggandet, när man får besked med så kort varsel. Vidare vill jag ställa följande fråga med anledning av det svar som avgetts, och den lyder på följande sätt: Menar herr statsrådet Holmqvist att de små orterna skall vara konjunkturpolitiska buffertar i detta spel?

Men har det nu på förhand lämnats ett besked om fördelningen i de expansiva orterna, måste självfallet denna ”buffertlidelse” — om jag får använda det uttrycket — slå mycket hårt i de små kommunerna, och detta tycker jag är en orimlighet. Ja, herr talman, jag hade kanske hoppats att svaret skulle ha varit något annorlunda. På en konkret fråga om förseningen av beskeden i år förklarar inrikesministern, att den har berott på att man till bostadsstyrelsen har måst flytta det fördelningsarbete som tidigare har bedrivits på länsbostadsnämnderna. Denna centralisering har tydligen inte inneburit någon effektivisering utan har lett till en försening, som har förklarats bero på att en del engångsarbeten har måst göras. I svaret sägs att man inte behöver räkna med någon motsvarande försening i fortsättningen. Jag frågar inte efter förseningen, utan jag frågar efter om det i detta system ligger någon förbättring av möjligheterna att kunna ge snabba besked. Jag tycker att inrikesministern är mycket, mycket anspråkslös när han förklarar att det inte kan bli någon för bättring men i varje fall inte någon försämring. Herr talman! Med det anförda vill jag ännu en gång tacka för svaret.
Herr talman! Jag uppfattade interpellantens anförande så, att han hade hoppats att det nya systemet skulle möjliggöra tidigare besked än som hittills har varit fallet. I detta avseende är det inte så lätt att åstadkomma någon nämnvärd förbättring. Jag har förklarat att förseningen i fjol berodde på den företagna omläggningen, inte bara på det sätt som herr Axel Kristiansson omnämnde, utan också därigenom att vi gick över till det nya systemet med fördelning i kvadratmeter våningsyta i stället för i lägenheter. Jag har således anledning tro att vi, sedan vi har kommit över detta skede, skall kunna återgå till den gamla ordningen. Men vi måste invänta riksdagens beslut, innan man kan lämna bestämt besked. Därför är det direkt orimligt att nu vänta sig någon annan ordning. Sedan riksdagen beslutat får vi i vanlig ordning ge regleringsbrev till bostadsstyrelsen, som får vidtaga erforderliga åtgärder. Jag hoppas därför att det kan bli bättre i höst och inte uppkomma någon tidsutdräkt. Om vi skall ha riksdagen med och bestämma om detta, finns det ingen möjlighet att ge ett besked redan på våren eller nyåret. Herr Axel Kristiansson tycks hysa misstanken att vi hittar på sådana här saker för att försvåra planeringen, att vi avsiktligt skulle hålla igen beträffande bostäder för att på det sättet styra utvecklingen i vissa kommuner. Så är det självfallet inte. Utgångspunkten var ju att vi skulle ha större utsikt att träffa rätt om vi gav de kommuner möjlighet att planera som under senare år hade dokumenterat att där fanns en naturlig växtkraft. Det finns på den punkten inga sådana fula avsikter som herr Axel Kristiansson har antytt. Jag kanske kan medge att det är litet fel att tala om två kalenderår. Det blir det ju inte, eftersom beslutet kan komma först någon gång på sommaren eller på hösten. Som herr Axel Kristiansson sade, blir det i verkligheten en kortare period. Jag tror dock att det här dilemmat kan vara övervunnet nu, sedan statsutskottet har uttalat sig för att det bör skapas möjligheter att tillgodose kommuner som har behov av en långsiktig planering med tanke på projekt som skulle löpa under några år. Jag har tolkat uttalandet så att det är utskottets avsikt att det skall finnas möjlighet att fatta ett beslut som möjliggör för kommuner att lägga upp sina planer på det sättet. Naturligtvis finns det ingenting som hindrar kommunerna att göra föreställningar om hur mycket de skall bygga, men de är ju ändå inte i behov av besked flera år i förväg annat än om de är tvingade att träffa avtal för att kontinuerligt kunna bygga ut ett visst projekt. Jag tycker nog att man skulle tillgodose de intressen som kan finnas, om den ordning införs som det nu, såvitt jag kan förstå, finns stora utsikter att riksdagen bestämmer sig för.

Eftersom jag inte gillar den utvecklingen, reagerar jag mot att man har det här systemet, ett system som inte medfört några fördelar — det erkänner statsrådet — i fråga om möjligheterna att snabbt kunna ge ett besked. Statsrådet säger att några fördelar inte har vunnits hittills och att vi sannolikt inte kan vinna några i fortsättningen heller. Då förstår jag inte varför vi har det systemet. Jag tror att det vore rimligt att nollställa förutsättningarna på samma sätt som vi hade tidigare och att man ger besked till de små kommunblocken på samma gång som man ger besked till de stora.

Herr talman! Det är inte så roligt att göra ett kort genmäle när den man skall genmäla mot inte är här. Departementschefen sade emellertid några saker som jag skulle vilja invända emot. Till att börja med sade han att jag, när jag satte in bostadsbyggandet i de stora sammanhangen och talade om arbetsmarknadsfrågorna och = lokaliseringsfrågorna i samband därmed, hade glömt bort invandrarfrågorna, som också hörde till det problemet. Det kanske i och för sig är riktigt, men jag sade ändå att folkökningen för närvarande nästan mest orsakas av invandringen. Helt hade jag alltså inte glömt bort den, och jag räknade med att den framför allt hörde hemma bland arbetsmarknadsfrågorna. Sedan opponerade sig departementschefen emot att jag var skeptiskt inställd till att man under dessa förhållanden skulle kunna bygga bort bostadsbristen. Han sade att man inte har någon annan väg att gå än att bygga bort bostadsbristen och att det hela tiden blir flera som får bättre bostäder. Det är alldeles riktigt, men jag som i viss mån är lekman på detta område söker mig till litteratur där jag kan hitta någonting som är värdefullt och som kan belysa frågan.

Utan att angripa problemen från såväl efterfrågesom produktionssidan torde det knappast vara möjligt att inom överskådlig tid återställa balans på bostadsmarknaden. Det ankommer på de politiska instanserna att bedöma om förändringar i prissystemet bör tillgripas för att komma till rätta med bostadsbristen. En allvarlig och ingående diskussion av denna fråga försvåras av brist på material och undersökningar rörande olika sidor av prisproblematiken. Mycket har utretts på bostadspolitikens område men ett så centralt problem som detta har inte ägnats någon egentlig uppmärksamhet i det offentliga utredningsarbetet.” Det förefaller mig som om man därav kunde dra den slutsatsen att de personer inom finansdepartementet som gjort denna utredning inte tror att man kommer till någon riktig lösning av frågan om bostadsbristen om man inte låter prismekanismerna träda i funktion. Ju mer understöd människor får, desto större våningar vill de ha, inom den ram de kan betala. Jag vill inte säga att det är fel att de vill ha större bostäder, men jag tror att detta gör att det är svårt att bygga bort bristen.

Herr talman! Med en sådan här mel lanliggande paus kanske replikskiftet inte blir så särskilt fräscht, men det må vara hänt. Inrikesministern började med att säga att det bara var herr Kaijser som hade ställt in bostadsfrågan i dess stora sammanhang. Jag har stor högaktning för herr Kaijser, och det var ett riktigt påpekande. Men jag tycker det var litet orättvist att glömma bort dem som försökt ha samma höga ambitioner. Jag var för min del i mitt inledningsanförande angelägen om att mycket starkt understryka att vi vill se bostadsfrågan integrerad i det samlade samhällsbyggandet. Vissa vändningar i inrikesministerns formulering antydde att han också ville föra in bostadspolitiken i ett större sammanhang, att han ville ha en dylik integration över hela fältet, och det tycker jag är aktningsvärt. Men jag vet inte riktigt vem man nu skall lita på. Herr Högström talar tvärtemot detta. Tidigare i eftermiddags sade han ungefär: Lägg för all del inte sociala aspekter på bostadsfrågorna, i varje fall inte om det gäller förbättringslån! De aspekterna skall klaras på annat sätt utanför det bostadspolitiska skeendet. Sedan sade statsrådet, att vi plockar ut småsaker — detta var en liten kvickhet eftersom det gällde småhusen — som vi vill ha utanför ramen. Han använde ett ord som inte är så särskilt vackert och sade att det var ett lättsinningt sätt att handskas med problemet. Jag skulle då vilja fråga statsrådet: Är det inte i så fall lika lättsinnigt att fritidshusen i dag inte har fått någon sådan uppmärksamhet från regeringens sida? De byggs nämligen utanför ramarna.

Herr talman! Jag lade märke till att inrikesministern var bekymrad över att vi inte kommit överens inom Oopposi tionspartierna. Jag tycker det är tråkigt att en sådan sak skall vålla så mycken oro ända upp i regeringskretsen. Varför är inte två eller tre olika partier eniga i alla detaljer? Det är verkligen ett ämne som man kan spekulera över i oändlighet, men jag tycker inte att man skall låta något sådant förbittra livet. Vi i folkpartiet försöker följa en konsekvent linje när det gäller bostadsbyggandets omfattning och planering, och vi inbjuder alla som så önskar att ansluta sig till den linjen. Denna inbjudan gäller t.o.m. regeringspartiet. Sedan noterar jag med tillfredsställelse att inrikesministern ställde i utsikt att en parlamentarisk kommitté skall tillsättas för bedömning av det framtida bostadsbehovet och problem som sammanhänger därmed. Beträffande småhusbyggandet tyckte statsrådet att vi var lättsinniga. Nu har det emellertid vitsordats att det också är en kostnadsfråga huruvida vi skall kunna bygga småhus eller inte. Det är knappast troligt att ett friare småhusbyggande skulle innebära en så okontrollerad ökning av den totala volymen att det skulle behöva inge några större samhällsekonomiska betänkligheter. Här är det dock fråga om att stimulera ett byggande som vi alla vill ge företräde. Det är väl ändå på det sättet? I en replik, som jag inte tidigare återkommit till, uttalade herr Högström tvivel på entreprenadsystemets kostnadsdämpande effekter. Jag skulle vilja ställa frågan: Vilka andra vägar kan anvisas som bättre än ett utvecklat entreprenadsystem kan leda till prissänkande och konkurrensfrämjande resultat? Jag tror att vi här är inne på ett ganska intressant problem som vi kanske inte kan utveckla närmare i kväll, men som jag ändå tycker att det skulle vara värdefullt att få ytterligare belyst.

Herr talman! Det var närmast herr Gustafsson som gav mig anledning att ånyo begära ordet. Herr Gustafssons be skrivning av vad jag sade var ju litet friserad. Jag har lyckligtvis framför mig utskriften av vad jag sade i mitt korta genmäle. Jag sade att för närvarande bedömer vi det så att det inte finns möjligheter att utsträcka denna form av bostadsstöd till andra än de grupper som är preciserade i denna författning — därvidlag är det såvitt jag kan förstå inte någon motsättning mellan inrikesministerns synpunkter och mina synpunkter. Man skall nämligen komma ihåg att det sitter en särskild utredning som sysslar med låglönegruppernas problem, och jag föreställer mig livligt att bostadskostnaderna är en av de detaljer som måste beaktas i allra högsta grad. Sedan var det herr Jacobsson som ville veta närmare vilka vägar som fanns för att enligt min mening ersätta det nuvarande entreprenadsystemet. Låt mig bara helt kort säga att med de förhållanden vi har på entreprenadmarknaden är det väl utan att ta till överord mycket av entreprenadsystemet som förhindrar konkurrens i egentlig mening. Jag skulle vilja komma fram till att man fick ett system där så litet som möjligt utförs på räkning. Jag bedömer nämligen att det måste vara ett slöseri med arbetskraft att så många människor skall syssla med beräkningar för att avge anbud på ett arbete. Jag tror att det finns andra vägar att gå, och jag är övertygad om att man i de kretsar som sysslar med dessa frågor är medveten om att man måste hitta andra lösningar. Det kan tänkas att upphandlingen i fasta priser i andra former kan bli en väg som man skall fortsätta på.

För att återkomma till herr Gustafssons och herr Jacobssons inlägg vill jag erinra om att vi har haft anledning i andra sammanhang att bekymra oss för kreditsituationen och fundera över hur vi skall kunna tillgodose alla de önske mål som anmäler sig. Det var inte minst det som gjorde att jag tog upp denna som jag tycker något underliga lösning av frågan. Mittenpartierna går inte ut och säger att vi i budgeten behöver reservera större utrymme för bostäder, utan man finner ett slags underbar lösning: man rekommenderar tillkomsten av bostäder som tydligen inte på något sätt skall belasta kreditmarknaden. Det måste ju göra småföretagare och andra som nu har svårigheter att få sina intressen tillgodosedda i bankerna ganska bekymrade, om det nu skulle bli så att riksdagen följde denna rekommendation. Jag vill gärna säga att det tydligen finns en viss skillnad mellan herr Jacobssons syn på dessa frågor och herr Kaijsers. Detta var herr Jacobssons sista inlägg i bostadsdebatten här i riksdagen, sade han, vilket jag beklagar. Vi kanske får tillfälle att diskutera under höstriksdagen också i någon interpellationsdebatt eller vid annat tillfälle; jag tycker att det alltid har varit angenämt att diskutera med herr Jacobsson. Han uttryckte det så att han reagerade mot att bostadsmarknaden skulle regleras av pengar, och han sade också att man då inte kan tala om jämlikhet. Om detta skulle vara herr Jacobssons slutdeklaration, vill jag gärna ansluta mig till denna. Man kan väl dock knappast säga att det varit på detta område som folkpartiet gjort sina insatser under de gångna åren för att söka främja en byggnation som skulle hindra spekulation. Herr Kaijser kryper bakom en expertkommitté som arbetat för finansdepartementets räkning och gjort några uttalanden som enligt min uppfattning tyder på att vederbörande helt har anammat marknadsekonomins samhälle. Det har jag aldrig gjort. Och därför säger jag att denna bedömning av bostadsfrågan ger jag inte fem öre för, vem det nu än är som gjort den. Jag tycker att det nästan är en smula genant att man behandlar bostadsfrågan på det sättet att den enda lösningen skulle ligga i att man lät priserna stiga för att hålla människor borta från att skaffa sig den bostad de önskar. Jag vet inte om jag förstått rätt då jag fått den uppfattningen att herr Kaijser själv ansluter sig till denna mening. Det finns dock många som menar att vi i vårt land har alltför höga hyror. Dessa uppfattningar har kommit till uttryck i den aktuella diskussionen, där man hävdat att 20 procent av inkomsten är en alltför stor del att satsa på sin bostad. Därför tror jag att man knappast kan ha anledning att säga att vi kommit i ett sådant läge att bostäderna blivit för billiga på något sätt, att det av den anledningen finnes en för hög efterfrågan. Jag tycker som sagt att den bedömningen är helt felaktig, vem som än står för den. Till herr Gustafsson skulle jag också vilja säga några ord. Han ursäktar sig med att fritidshusen är utanför regleringen. Ur den synpunkten, menar han, skulle vi också kunna släppa fram bebyggelse av enfamiljshus. Men det är väl ändå en rätt klen argumentering. Jag tror att det kan finnas en viss skillnad, ty många av dessa fritidshus är väl resultat av vederbörandes egna arbetsinsatser, på semester, under kvällar o.s. v. Därför tror jag inte man kan säga att det här är byggen av samma karaktär. Men visst har vi anledning att hålla uppmärksamheten riktad på detta. Vi får inte utgå ifrån att det är självklart att vi kan hålla oss med lyxen att låta fritidshusen vara utanför regleringen i längden.

Herr talman! Det är givet att våra ideologier skiljer sig en hel del på detta område. Vi tror att man i en helt fri marknad skall kunna få priserna att sjunka. Vi tror inte att prismekanismerna kan verka på ett normalt sätt i en så ”skyddad” miljö som bostads marknaden i dag, kringgärdad som den är av bestämmelser av den arten att den fria marknadens prissättningar etc. inte kan göra sig gällande. Jag tycker det är rätt intressant att den uppfattningen ändå trängt så långt som till dem som arbetar i finansdepartementets ekonomiska sekretariat. Det tyder på att det inte bara är vi otäcka reaktionärer som har denna uppfattning.
Herr talman! Kort genmäle! Till herr Högström skulle jag bara vilja säga att jag med glädje konstaterar att när han nu återkom i fråga om sin syn på integration eller inte mellan bostadspolitik och samhällsverksamhet i övrigt, så lät det mycket bättre. Till statsrådet Holmqvist vill jag säga att jag inte skall lägga mig i diskussionen om femöringen till herr Kaijser för marknadsbedömningen, men eftersom statsrådet tog upp fritidshusen vill jag säga att det nog inte bara är eftermiddagar och kvällar som går åt. Det som skall byggas tar också i anspråk en del av de krediter som statsrådet tryckte så hårt på.

Herr talman! Herr statsrådet säger att vi väl ändå inte har medverkat till att förhindra spekulation på bostadsbyggandets område. Man kan naturligtvis diskutera vilka åtgärder som i det avseendet medför de eller de verkningarna. Jag vill i alla fall påstå att varje försök att öka tillgången på bostäder väl ändå är ett sätt att främja en sundare bostadsmarknad. Där anser jag inte att statsrådet skall kunna hävda att vi inte försökt göra en insats även om vi inte alltid har lyckats.

Herr talman! När jag antecknade mig till denna debatt var det enbart för att få komma med några randanmärkningar och kanske en och annan kättersk tanke. Hittills har debatten förts mellan statsrådet, regeringspartiets utskottsrepresentant och talesmännen för oppositionspartierna. Man har ett intryck av att debatten just därför har rört sig med synpunkter huvudsakligen kring reservationerna, och det är ju alldeles riktigt. Jag skulle vilja anknyta till en punkt där jag själv har uttalat mig om bostadspolitiken tidigare här i riksdagen, nämligen när vi behandlade bankodechargen.

Det bekräftas också i propositionen och i utskottets betänkande. Som en följd av detta program skall tio procent av antalet lägenheter byggas under 1970, d. v. s. 100 000 lägenheter, vilket också departementschefen säger. Detta anges inom en minimisiffra och en maximisiffra för bostadsproduktionen — 95 000 lägenheter plus 10000 i projektreserv d.v.s. 105 000. 95000 lägenheter är således minimum, och ett slags garanti lämnas för denna siffra. I statsrådets uttalande om orsaken till att man hamnat vid en produktion av denna storleksordning får man en hänvisning till att han anser detta ”för det dåvarande”, som en konjunkturpolitiskt rimlig bedömning, som det står i texten. Är det helt självklart att man aldrig får ifrågasätta premisserna i detta bostadspolitiska program med en miljon lägenheter på tio år fördelade över tidsperioden med lika många lägenheter varje år? Variationsmarginalen är som sagt mellan 95 000 och 105 000 lägenheter, och det går naturligtvis inte att exakt på lägenheten ange hur många det blir. Den här konjunkturbedömningen är, såvitt jag kunnat finna, inte redovisad närmare i propositionen. Man kan aldrig värja sig — åtminstone inte jag — för intrycket att när det talas om konjunkturbedömningar, så är det antingen metafysik, mystik eller planhushållning. Man ställer, förefaller det mig, inte alltid frågan, om vi har råd till ett visst programs genomförande i alla lägen. Finns det verkligen erforderligt kapital för detta program? Man kan säga att herr Kaijser hänvisar till att rent marknadsmässigt kapitalsituationen är trängd. Rent tekniskt är det i och för sig inget problem att skaka fram pengar, om man är beredd att falla tillbaka på centralbanken. Den kan naturligtvis köpa bostadsobligationerna, och det kan den teoretiskt göra i större utsträckning än vad som för närvarande är fallet. Jag vill trots detta ändå ställa frågan under debatt, om inte även det bostadspolitiska programmet bör bedömas något mer från penningoch valutapolitiska synpunkter, när vi befinner oss i en situation där sådana bedömningar är i hög grad aktuella. Behöver en projektreserv, som nu är angiven till 10 000 lägenheter, nödvändigtvis alltid vara av storleksordningen tiotusen? Kan inte variationsmarginalen i stället för 95 000—105 000 ligga på låt oss säga 90 000—110 000, 85 000— 105 000 eller något i den vägen? Har man, när man gjort sin konjunkturbedömning, också prövat och vägt möjligheten att hålla en större variationsmarginal, så att man bättre kan anpassa sig efter vad utvecklingen ger möjligheter till?

Nu är programmet enligt utskottets förslag låst, och det betyder att man reser krav på en prioritering av detta väldiga belopp på en trängd marknad. Om denna marknad av någon anledning skulle krympa ytterligare, så finns det egentligen inte någon särskilt stor marginal alls, där man kan ta penningmedel. Jag kan därför inte hjälpa att sett från mina utgångspunkter, från bankoutskottsnivå så att säga, bör i nuläget även bostadsprogrammet anpassas till samhällsekonomin. Om man tänker sig en 10-procentig variationsmarginal — alltså de 10000 lägenheterna — så betyder det mycket schematiskt sett 800 miljoner kronor i lån. Skulle man göra någon prutning eller ökning på denna marginal, så vet man ungefär hur mycket det skulle betyda i fråga om krediter och alltså inom vilken ram andra då skulle få möjligheter att öka respektive tvingas inskränka sin verksamhet. Jag tar upp detta därför att statsrådet i en redogörelse på s. 209 i bil. 13 till statsverkspropositionen redovisar en överenskommelse mellan delegationen för bostadsfinansiering och kreditinstituten. I den överenskommelsen, som daterar sig till den 29 september 1969, görs ett uttalande från en expertgrupps sida. Den har bestått av statssekreteraren Reidar Tilert, bankdirektören Kurt Eklöf, byråchefen Magnus Elison, statssekreteraren Kjell-Olof Feldt och överdirektören Bertil Rehnberg. Gruppen säger beträffande i första hand dröjsmål med utbetalning av bottenlån att det delvis beror på att byggherren inte haft alla erforderliga handlingar färdiga men — och här kommer det viktiga — ”väsentligen på att hypoteksinstituten saknat medel på grund av att de inte kunnat sälja obligationer”. Är inte detta i själva verket problemets nyckel, att det är svårt att sälja hypoteksobligationer? Man menar således att det skall övas ett visst tvång på kreditinstituten att ta upp dessa obligationer.

Min fråga i det här sammanhanget är framför allt denna: Hur långt är man beredd att gå för att driva denna linje, hur långt är man beredd att tvinga de andra att dra åt svångremmen för att själv få plats med sina egna önskemål? Om inte statsrådet vill svara på denna fråga, har statsrådet väl ändå anledning att betänka den i någon mån med hänsyn till de krav på prioritering som reses för det här ändamålet. I redogörelsen angående överenskommelsen mellan delegationen för bostadsfinansiering och kreditinstituten framhålls det att Kreditbanken och postbanken skall inleda ett intimare samarbete och bilda ett bostadsemissionsbolag. Men detta att man gör en ny bank eller ett emissionsbolag kan ju inte i och för sig skaffa mera pengar, d.v.s. större möjligheter att avlyfta obligationslån. Problemet ligger fortfarande kvar. Var skall man få möjlighet att sälja obligationerna? Herr talman! Jag hade bara en enda liten sak i det sammanhanget att peka på. Från mina utgångspunkter och med de intressen jag har att bevaka i bankoutskottet är det naturligtvis ett problem att fundera på när det gäller denna samordning mellan kraven på krediter för bostadsändamål, kraven på krediter för staten, för kommunerna och kanske framför allt för vårt näringsliv. Jag ber att få hänvisa statsrådet till en motion, som jag har väckt under den allmänna motionstiden. Jag har där ifrågasatt om man inte skulle utreda möjligheterna att utge någon form av skattefria obligationslån till lägre ränta än för närvarande, vilket borde vara möjligt.

Nu vill jag inte ställa i utsikt att hyrorna tvärt skulle gå ner, men det funnes faktiskt en möjlighet att gradvis få ner räntekostnaden och hyreskostnaden, om man toge sig en funderare på detta förslag och genomförde det. Jag ville, herr talman, endast framföra dessa synpunkter.

Herr talman! Bara några få reflexioner med anledning av en del av de synpunkter som har anförts i debatten! Herr Kaijser ställde frågan varför man inte har kunnat infria löftet efter andra världskrigets slut om att bygga bort bostadsbristen. Han erinrade bl.a. om det uttalande som dåvarande generaldirektören Alf Johansson gjorde i detta sammanhang. Det finns kanske anledning att försöka klara ut vad det var för bostadsbyggande man avsåg vid denna tidpunkt. Vad var det för typ av bostadsbrist som skulle byggas bort?

Vi bör ju i detta sammanhang göra klart för oss att bostad i mitten av 1940-talet och bostad 1970 är två vitt skilda ting.

Jag tycker att det finns anledning att erinra om dessa fakta, då man här på sätt som Kaijser gjorde ville tala om svikna löften. Vidare kan jag utöver detta ställa frågan: Hur skulle det ha sett ut i dag beträffande bostadsbyggandets omfattning och även beträffande bostadsbristen, om vi skulle ha följt moderata samlingspartiets förslag när det gäller bostadsbyggandet år från år under den tid det här gäller? En annan fråga som flera talare har tagit upp rör konkurrensen. Man har liksom antydningsvis velat göra gällande att det i vissa avseenden inte råder någon konkurrens och även angett siffror från en undersökning 1968. Det finns anledning dels med hänsyn till vad som sagts här i dag, dels med hänsyn till den allmänna debatten i detta sammanhang att erinra om vad statens institut för byggnadsforskning har redovisat i detta avseende om den produktion som 1968 var statsbelånad. Det visade sig att anbudsräkning, öppen eller inbjuden, endast förekom för 10 procent av de privata byggherrarnas lägenhetsproduktion. Detta skall man alltså jämföra med den andra kategori som man då försökte att kritisera, nämligen de allmännyttiga bostadsföretagen, för vilka siffran var 55 procent. Tar man sedan de allmännyttiga bostadsföretag där Riksbyggen är minoritetsdelägare — jag nämner detta av den anledningen att det ju är dessa företag som under senar tid har satts under strålkastarljuset — var siffran 58 procent. En annan sak i denna utredning som jag tror det kan vara anledning att foga till denna debatt är byggforskningens försök att få ett grepp om vilken ordning som rådde vid de enskilda byggherrarnas projekt. Där kom man fram till följande.

Man fick sålunda inte något svar på dessa frågor och i rapporten har det sagts: ej definierad prissättning. Jag kan inte komma till någon annan slutsats av detta än att det här var fråga om ett rent spekulationsbyggande och ingenting annat. Om man skall använda dessa siffror i denna utredning, finns det nog anledning att redogöra för utredningens hela resultat. En annan fråga som har diskuterats — av naturliga skäl — är anslaget till marklånefonden och den reservation som avgivits av moderata samlingspartiet. I det här huset har vi tidigare beslutat om kommunernas planmonopol och om kommunernas förköpsrätt.

Jag måste säga att den reservation som har avgivits från moderata samlingspartiet inte kan förklaras med att vi i princip är ense. Anser man att det är en riktig princip som kommit till uttryck i inrättandet av marklånefonden, då är det också riktigt att se till att denna princip får praktisk tillämpning. Det får den inte med ett godkännande av reservationen.

Utskottets skrivning på den punkten är nog vad som i det här läget kommer att hälsas med tillfredsställelse bland dem ute i kommunerna som har att handlägga dessa frågor. Ändringar föresloges beträffande klinikorganisationen vid sjukhus. Flera överläkare skulle kunna finnas vid samma klinik med en av dem som klinikchef. Läkare vid sjukhus skulle även kunna svara för öppen vård utanför sjukhus. Tillsättningen av överläkartjänster skulle flyttas från Kungl. Maj:t till sjukvårdsstyrelserna. Dessutom föresloges ytterligare ett antal ändringar med avseende på sjukvårdens organisation och administration.

Herr talman! De ändringar i sjukvårdslagen som vi i dag har att behandla har till syfte att göra det möjligt att tillämpa en effektivare sjukvårdsorganisation och en ökad integration mellan öppen och sluten vård.

De höga kostnaderna för sjukvården och den tendens till ytterligare kostnadsökningar som alla prognoser pekar mot gör det också an geläget att de tillgängliga resurserna utnyttjas på bästa sätt. Den ökade samordningen mellan den öppna och slutna sjukvården, som lagförslaget ger möjlighet till, kommer säkert att visa sig vara av största betydelse för framtiden. Trots att samme huvudman haft ansvaret för båda vårdgrenarna har det organisatoriska samarbetet mellan dessa grenar ofta varit ganska begränsat och även hindrats genom lagstiftningen. Nu kommer det att bli möjligt att förordna sjukhusläkare att även fullgöra uppgifter utanför sjukhuset och därigenom avlasta provinsialläkarna och också ersätta dem exempelvis inom den ort där sjukhuset ligger och där det kan vara rationellare att sjukhusläkarna deltar också i den s.k. öppna vården.

Till utskottets utlåtande har fogats en reservation av folkpartiets representanter i utskottet. Den gäller frågan om sakkunnigförfarandet vid tillsättandet av biträdande överläkare. Hittills har det varit så, att biträdande överläkare förordnats av sjukvårdsstyrelsen för viss tid, nämligen sex år, såvida ej särskilda skäl föranlett förordnande för kortare tid. Det är naturligtvis ganska otillfredsställande ur anställningssynpunkt, att läkare som avslutat sin specialistutbildning inte skall kunna få fasta tjänster med förordnande tills vidare. Den utredning som utarbetat förslaget till ändringarna i sjukvårdslagen har också kommit fram till den slutsatsen att det inte finns någon anledning att vägra en sådan läkare fast anställning. Statsrådet delar också den uppfattningen att biträdande överläkare bör ges en fastare anställningsform, och han tillstyrker därför förslaget att biträdande överläkare skall kunna förordnas tills vidare. Den föreslagna ändringen kommer naturligtvis att medföra att biträdande överläkartjänster normalt eller i varje fall i större utsträckning än hittills får karaktären av sluttjänster. Reservanterna anser därför att större krav bör ställas på det sakkunnigförfarande som tillämpas vid tillsättandet av dessa tjänster än hittills. Det finns säkert fog för den uppfattning som herr Romanus i sin motion uttalat att det kan uppstå svårigheter att inom varje landsting finna tre personer som är sakkunniga inom samtliga specialiteter och att det också kan vara svårt för de sakkunniga att förvärva den önskvärda erfarenheten av meritvärdering inom de specialiteter där tillsättande av biträdande överläkartjänster kan komma att ske. Det kan ju inte bli fråga om så många ärenden inom varje landsting. Mot denna bakgrund anser vi reservanter att socialstyrelsen liksom beträffande tillsättningen av Ööverläkartjänster bör upprätta motiverade förslag även vid tillsättande av biträdande överläkartjänster och att sjukvårdsstyrelsen sedan bör få utnämna en av de föreslagna. Därigenom tryggas ju anspråken på ett enhetligt bedömande inom hela landet av de sökande. Samma principer kommer då att vara vägledande för samtliga sjukvårdsstyrelser, när de har att utse biträdande överläkare. Det bör också vara en styrka för sjukvårdsstyrelserna att som grund för sitt ställningstagande ha utlåtanden som gjorts upp av sakkunniga med en central överblick över de krav som bör ställas på sökande till så betydelsefulla tjänster som biträdande överläkartjänster och som också har att ta ställning till de meriter som sö kandena har. För de sökande måste det också kännas tryggt att verkligt sakkunniga uttalat sig över deras meriter för dem som skall tillsätta tjänsterna. Det ändrade sakkunnigförfarandet bör enligt vår mening kunna tillämpas i samband med att tjänsterna blir tillsatta tills vidare och inte efter en eventuell utredning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid punkten C.